Fru talman! Amineh Kakabaveh har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att kvinno och tjejjourerna ska kunna fortsätta erbjuda ett långsiktigt kvalitativt stöd till kvinnor, tjejer och barn som utsatts för mäns våld. Amineh Kakabaveh har också frågat vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att alla kvinnor som utsätts för mäns våld har fortsatt tillgång till stöd och skydd, oavsett kontakt med socialtjänsten. Gustav Fridolin har frågat statsministern om han avser att vidta åtgärder så att kvinnojourerna kan garanteras en långsiktig och oberoende finansiering. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska besvara interpellationen. Att stärka skyddet för våldsutsatta kvinnor och deras barn är av största vikt. I det arbetet ingår som en viktig del att det finns långsiktiga och stabila ekonomiska villkor för kvinnojourer och tjejjourer. Det är kommunerna som ansvarar för att medborgarna får det stöd och den hjälp de är i behov av. En stor del av socialtjänstens insatser på området utförs av kvinnojourer som då ska få ersättning av socialtjänsten för detta. När kommuner och jourer upprättar avtal för utförande av socialtjänst borgar det för en långsiktig finansiering av denna del av verksamheten. Oavsett vem som är utförare har socialtjänsten ansvar för att arbetet bedrivs med god kvalitet, att ärenden följs upp och att arbetet är långsiktigt hållbart. Statligt stöd till kvinnojourer sker på olika sätt, både direkt och indirekt och både till kvinnojourernas ideella verksamhet och för att kvalitetsutveckla insatser beslutade inom socialtjänsten men som kvinnojourerna utför. Varje år satsas 109 miljoner kronor i utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete med stöd och hjälp till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld samt våldsutövare. Medlen är långsiktiga och fördelas numera av Socialstyrelsen, både till kommunerna och till ideella föreningar. Detta innebär att även lokala jourer kan ansöka om medel direkt till Socialstyrelsen. En del av medlen används också till att skapa en nationell och regional stödstruktur i syfte att bidra till ett mer långsiktigt metodutvecklingsarbete på området. Regeringen stöder också ideella organisationer som bedriver frivilligt arbete bland annat i syfte att motverka våld mot kvinnor via förordningen om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området. Varje år fördelas totalt ca 76 miljoner kronor, varav en del alltså fördelas till ideell verksamhet för att motverka våld mot kvinnor. Sedan 2007 har denna förordning förstärkts med 10 miljoner per år, vilket är särskilt öronmärkta medel för just frivilligt arbete i syfte att motverka våld mot kvinnor. Regeringen har även tillsatt en samordnare mot våld i nära relationer i vars uppdrag det ingår att, med beaktande av kommunernas ansvar på området, särskilt överväga hur kvinnojourers och andra berörda ideella organisationers verksamhet kan förstärkas. Uppdraget ska slutredovisas den 30 juni 2014. Regeringen har dessutom aviserat att man kommer att återkomma till riksdagen under året med förslag för att stärka landets kvinnojourer.

Fru talman! Tack, statsrådet Maria Larsson, för svaret! Detta har alltså hänt. I statsministerns jultal 2011 aviserades kraftfulla åtgärder för att stödja alla dem som i Sverige hjälper kvinnor och tjejer som utsätts för mäns våld. Detta var ett tal som applåderades långt utanför de moderata och alliansstyrda leden. Även vi i Miljöpartiet berömde Fredrik Reinfeldt för detta jultal. Jag personligen sade att det var skönt att man kommit till denna tunga insikt, som också bör leda till politisk handling. Vår jämställdhetspolitiska talesperson Gunvor G Ericson och tidigare språkröret Peter Eriksson gjorde tydliga markeringar av att vi nu äntligen vet att det kommer att ske förbättringar på landets kvinno och tjejjourer. Det här är löften som förpliktigar. Men utvecklingen sedan dess har inneburit att vi har sett kvinnojourer som behövt lägga ned, att vi har sett kvinno och tjejjourer som kraftigt behövt dra ned på sin verksamhet och att man har behövt använda mer tid till att ansöka om medel och mindre tid till att använda medlen till det viktiga arbete man utför. Det handlar framför allt om två regelförändringar, som något beskrevs i statsrådets svar. Den ena innebär att kvinnojourerna för att få del av den större delen av medlen måste samarbeta nära med socialtjänsterna. Den andra delen av verksamheten på kvinnojourerna kan inte söka medel utifrån detta. Det blir ett styrande av civilsamhället. Samarbete är såklart gott när det kan komma till. Det är bra när kvinnojourer får vara med och kvalitetssäkra och ibland höja kvaliteten på socialtjänstens insatser. Det är bra när socialtjänst och kvinnojourer tillsammans kan hjälpa våldsutsatta kvinnor. Men när medlen fördelas på ett sådant sätt att det blir omöjligt för den som inte för stunden har samarbete med sin socialtjänst att söka medel uppstår såklart problem. Det andra problemet är att medlen inte utdelas långsiktigt. Den andra delen, den andra potten, av det statliga stödet är utformad på ett sådant sätt att man måste söka för en ganska kort tid. Man har inte tillgång till medlen under en längre tid, och man måste därför söka om år från år. Kvinnojourverksamheten betraktas som ett projektarbete, men det är tyvärr inget projektarbete att hjälpa kvinnor och tjejer som utsätts för mäns våld. Det är ett arbete som måste utföras långsiktigt och ständigt finnas på plats över hela landet för alla kvinnor och tjejer som utsätts för det. Det var på grund av detta som jag ställde en interpellation till statsministern. Statsministern har valt att lämna den vidare. Tillåt mig föra till protokollet att jag beklagar att statsministern inte använder interpellationsinstrumentet för att svara på frågor utifrån de utfästelser som statsministern själv har gjort, till exempel i ett jultal. Interpellationsinstrumentet är det verktyg som vi i riksdagen har för att ställa den typen av frågor och få en längre debatt än vad vi kan ha vid torsdagens frågestund. Statsministern har överlämnat ansvaret för att svara på interpellationen till statsrådet Maria Larsson, och hon klargör slutligen i sitt svar att regeringen aviserar att man kommer att återkomma under året med förslag för att stärka landets kvinnojourer. Låt mig därför avsluta med en fråga för att få ett förtydligande här: Innebär detta att man både kommer att se över regelverket, som har de problem som jag redovisat, och stärka stödet finansiellt genom ökade anslag? Kommer man att fokusera på det ena eller det andra, eller kommer vi att få se båda förändringarna föreslås från regeringen?

Fru talman! Jag skulle vilja tacka statsrådet Maria Larsson för svaret och redogörelsen. Jag vill också poängtera att det som framgick av redogörelsen om kvinnojourerna i Sverige är väl bekant. Jag saknar emellertid ett tydligt svar på hur man säkerställer kvinnojourernas ekonomiska situation i framtiden. Föregående talare har helt riktigt pekat på de brister som i dag råder. I en interpellation från vänsterledaren Jonas Sjöstedt för några månader sedan togs frågan om kvinnojourer upp. Enligt Roks, Riksorganisationen för kvinno och tjejjourer, har utvecklingen tyvärr lett till att vissa kvinnojourer redan har lagts ned. Detta sker i en situation där vi vet att tjejer och kvinnor dagligen utsätts för olika former av mäns våld. Detta är väldigt sorgligt, speciellt när statsministern i sitt tal lovade att förstärka kvinnojourernas resurser. Nu är det helt det motsatta. Det är jättebra att man försöker arbeta mer utvecklande inom kommunerna. Jag är själv socialarbetare och vet att socialarbetarnas roll är en helt annan än en kvinnostödjares eller systerstödjares. Det är två helt olika roller. I så fall skulle man bidra med samma ekonomiska resurser. Menar man att tjejjourer och kvinnor som stöder kvinnor också utför ett socialt arbete borde det kosta för samhället att anställa även dem. Om man likställer dem med socialarbetare måste man också se till att de får samma lön och samma utbildning, men så är inte fallet i dag. Den spetskompetens som kvinnorna på kvinnojourer och tjejjourer har är inget som socialarbetarna har. Som socialarbetare är man myndighetsutövare. Det är en helt annan sak. Därför är det väldigt viktigt att inte blanda ihop dessa båda roller. I så fall skulle hela synen på mäns våld förändras. Det handlar inte bara om klass. Det är inte bara de som är aktuella hos socialtjänsten som är utsatta för mäns våld. De finns i alla klasser. Det är också jätteviktigt att se till att inte klientifiera de kvinnor som inte har sociala problem. De har inte ekonomiska problem. Deras enda problem är könsmaktsordningen, och på grund av den är de utsatta för våld. Jag tycker att det är sorgligt och allvarligt att man ser på detta problem som en socialtjänstproblematik och att man placerar kvinnojourer och socialtjänst i samma fack. Det är ett jättebra stöd som socialtjänsten ger, men den spetskompetens som kvinnojourerna har finns inte hos socialarbetaren. De har inte ens tid och möjlighet att ta sig an detta. Därför behövs en förändring. Kvinnojourerna ska inte behöva komma till kommunerna och söka pengar.
Fru talman! Låt oss först klara ut några saker. För det första är det så att regeringen fattar kollektiva beslut. Det är alltid det statsråd som har ansvaret för frågeställningen i en interpellation som också besvarar interpellationen. Skulle vi frångå det skulle det bli en mycket märklig ordning där vi inte skulle veta vem som skulle ta hand om vilken interpellation. Detta är det gängse sättet att hantera interpellationer, och det tror jag att Gustav Fridolin är väl medveten om. Även om man naturligtvis kan välja vem man vill adressera interpellationerna till sker ett internt arbete med att fördela dem efter sakinnehåll. Den interpellation vi nu debatterar är inget undantag, utan så gör vi alltid, och regeringen fattar som sagt kollektiva beslut där vi alla står ansvariga, men det är det statsråd som har ansvar för sakfrågan som hanterar interpellationen. För det andra vill jag gärna återkomma till att det via socialtjänstlagen är kommunerna som har ett huvudansvar för att alla medborgare i kommunen ska få de råd, det stöd och den hjälp som behövs när man befinner sig i en utsatt situation. Det är vad socialtjänstlagen stadgar. Socialtjänstlagen är en bred ramlag. Det innebär att man måste fylla den med ett innehåll som motsvarar medborgarnas behov. Den stadgar inte exakt hur man ska göra för att åstadkomma stöd, hjälp och behov, men vi försöker naturligtvis stödja kommunerna i ett metodutvecklingsarbete eftersom vi ser stora olikheter mellan landets kommuner. Vi ser det som en statlig, viktig uppgift för regeringen. Detta har varit ett prioriterat område för oss och är det fortsatt. Vi har avsatt väldigt mycket resurser på ett utvecklingsarbete på det här området under våra regeringsår, och det tror jag också att ni kan se när ni går tillbaka och tittar på vad som är gjort. Sedan julen 2011 har det skett ytterligare saker i form av resursförstärkningar, att vi har tillsatt en samordnare för våld i nära relationer och att vi har genomfört en kartläggning genom Socialstyrelsen, som ger oss ett kunskapsunderlag om hur situationen ser ut i kommunerna. Det har vi inte haft innan. Att ha kunskap är jätteviktigt för att sedan kunna gå vidare och fatta beslut. Jag är övertygad om att de olikheter som har uppenbarats ger oss en bra grund för att se att kommuner som har gått före och skrivit avtal också har ett stabilare förhållande. Så mycket historielärare som Gustav Fridolin är finns det ändå lite tveksamheter när det gäller hur ni uppfattar att bidragsgivningen går till. Jag skulle vilja förtydliga. Det är komplicerat, för kvinnojourerna har både en ideell verksamhet som de bedriver utifrån ett eget intresse och en egen värdegrund, och så ska det vara, men de utför i stor utsträckning uppgifter åt socialtjänsten, och för det ska de naturligtvis ha socialtjänstens uppbackning och också ersättning. Därför tror jag att det är en viktig fråga att få till stånd avtal i alla kommuner. Kartläggningen visar att det finns kvinnojoursverksamhet som varje kommun i landet har antingen i sin egen kommunala ram eller i en grannkommun som man hänvisar till. För min del tycker jag att båda delarna är acceptabla. Det viktiga är inte att det ligger i den egna kommunen men att varje kommun känner ett ansvar för problematiken och i bästa fall också har ett avtal med en kvinnojour som har i uppgift att ta emot den egna kommunens kvinnor. När det gäller bidragen finns det både ett statsbidrag och särskilda utvecklingsmedel. Jag ska återkomma i mitt nästa inlägg och förtydliga lite på det området.
Fru talman! Tack, statsrådet och Amineh Kakabaveh! Civilsamhället är just civilt. Det är själva poängen med att bygga upp ett samhälle där ideella krafter, föreningsliv och människor som vill hjälpa och stödja sin nästa får möjlighet och goda förutsättningar att göra detta. Socialtjänsten gör, när de får goda förutsättningar, ett oerhört viktigt arbete för våldsutsatta kvinnor. Kvinnojourerna gör, när de får rätt förutsättningar, ett väldigt viktigt arbete för våldsutsatta kvinnor. När man kan få till samarbete genom att kvinnojourerna utför en del av socialtjänstuppdraget och genom att avtal fungerar är det såklart bra och viktigt. Men när samarbete inte finns kan man inte för den sakens skull säga att kvinnojourernas arbete är mindre viktigt eller att socialtjänstens arbete är mindre kvalitativt. Det finns ofta skäl till att avtalet inte kommer på plats eller skäl till att man väljer att organisera arbetet på ett annat sätt. Därför är det olyckligt med de regelförändringar som har inneburit att det har blivit svårare för kvinnojourer att få del av medel i de fall då de inte har ett fungerande avtal med eller uppdrag från socialtjänsten. Det är två viktiga arbeten. Båda måste få goda förutsättningar att göras. Maria Larsson hänvisar till behovet av kunskap. Det är stort på det här området. Det är bra att vi får en kunskapsöversyn, att vi vet hur det ser ut i olika delar av landet. Men till den kunskap som vi faktiskt har hör att kvinnor och tjejer som i dag söker hjälp hos kvinnojourerna - ibland har de blivit hänvisade dit från socialtjänsten i betydelsen att det är en kvinnojour som de kan vända sig till - tvingas möta ett nekande därför att kvinnojouren som de kommer till inte har de resurser som behövs. Till kunskapen hör att vi lider brist på jourboenden. Till kunskapen hör att i varje fall en kvinnojour nyligen har lagts ned och att flera har varit hotade. Den kunskapen har vi i dag. Det är bakgrunden till att de här interpellationerna har ställts. Vi ser att det ser ut så. Kvinnojourernas verksamhet är hotad. Kvinnor och tjejer som söker stöd från kvinnojourerna nekas stöd för att kvinnojourer saknar resurser. Därför kvarstår min fråga. Statsrådet kommer till riksdagen och aviserar att man under året kommer att komma till riksdagen med förslag för att stärka landets kvinnojourer, som det uttrycktes i interpellationssvaret. Kommer de förslagen att innehålla både regelförändringar när det gäller hur stödet fördelas till kvinnojourer och anslagsförstärkningar?
Fru talman! Jag skulle vilja poängtera att det är viktigt med metodutveckling. Jag tror att både socialtjänsten och den ideella verksamheten gör det. Kvinnojourerna har en historia på 35 år när det gäller till exempel arbetet med mäns våld mot kvinnor. Sedan 1995 har tjejjourerna också stöd via chatt, telefonsamtal och andra samtal. De vet vad de gör. Jag tycker att det är orimliga krav som ställs på kvinnostödjarna genom att man helt enkelt ställer samma krav där bara för att vi har socialtjänstlagen som reglerar detta arbete. Regeringen har säkerligen gjort den regelförändringen i all välmening, men det har gett negativ påverkan. Vi ser att kvinnojourer stänger sina verksamheter inom kommunerna. Det var inte meningen, eller hur? Meningen är att det i varje kommun ska finnas boende för de kvinnor som har skyddad identitet, så att de kan stanna i sin egen kommun. Men så är inte fallet nu. Tyvärr har det blivit negativt. Jag hoppas att man har gjort denna regelförändring i all välmening, men stödet har blivit sämre eller helt uteblivit. Då är det en allvarlig situation. Vill regeringen verkligen rätta till detta? Ska vi vänta i ett år, tills en rapport kommer? Detta är ett allvarligt problem, enligt Världshälsoorganisationen. WHO menar att ett av de största hälsoproblemen för kvinnor i världen tyvärr är mäns våld mot kvinnor. Det har vi insett länge. Med den insikten hoppas jag att Maria Larsson och regeringen skyndsamt ska se till att man helt enkelt kommer till rätta med detta. Ännu fler kvinnojourer ska inte behöva stänga sin verksamhet, för då blir det väldigt kostsamt för både samhället och individerna. Det är, som sagt, korrekt att många kvinnojourer samarbetar med socialtjänsten. Så är det i många fall där det finns barn med och där familjen är aktuell hos socialtjänsten. Men det finns tusentals kvinnor som inte har någon kontakt med socialtjänsten. Och det är inte heller meningen. Det skulle vara förödande för socialtjänstens arbete om det var alla kvinnor, barn och ungdomar som är utsatta för hedersrelaterat våld, till exempel. Det skulle vara väldigt kostsamt för samhället. Och inte ens socialtjänsten skulle klara av det. Därför finns det all anledning att göra detta. Jag undrar om regeringen vill satsa på kvinnojourerna, enligt det man har lovat. Eller ska man vänta på den här utredningen?

Fru talman! Att leva sig in i en situation där man är hotad till liv och lem i en närstående relation är nog väldigt svårt för den som inte har varit i en sådan situation. Därför är kvinnojourerna en mycket viktig verksamhet. Jag skulle, fru talman, vilja strukturera detta lite. Vilka är det som har ansvar för kvinnojourerna? I första hand är det, som debattörerna har varit inne på, frivilligorganisationer. Det är en otroligt viktig del. Sedan har vi socialtjänsten. Det är en annan del. Vi har regeringen. Socialtjänsten ligger under - jag ska återkomma till det - kommunfullmäktige. Det är viktigt att komma ihåg det. Vi är flera som har varit kommunalpolitiker och vet hur ringa den här frågan diskuteras och bara blir till en post i fullmäktiges budgetanslag. Jag skulle vilja säga att en grupp som vi inte har nämnt alls kanske är den allra viktigaste i sammanhanget. Det är de som brukar kallas påtryckare. Det finns många påtryckargrupper, inte minst ute i kommunerna. Det kan vara idrottsklubbar och andra klubbar som vill ha anslag och är skickliga på att föra fram sina krav. Kvinnojourerna tar vi stort ansvar för, vill jag säga, i riksdagen och så vidare. Men de har en svag ställning ute i kommunerna. De är ingen riktig kraft där. Och min huvudpoäng i detta är egentligen att de också får en väldigt svag ställning när kommunfullmäktige ska ta ställning till hur mycket resurser man är beredd att satsa på kvinnojourerna. Det blir nästan alltid bara en post i fullmäktige, på en särskild rad. I kommunstyrelser och så vidare blir detta tyvärr ofta en prutpost. Man tar inte hänsyn till de verkliga behoven, utan man tänker nästan alltid: Vad har vi råd med? Då är det inte behovet som står i förgrunden. Jag tror att detta är särskilt allvarligt med tanke på att skyddat boende ofta behövs. Där har vi långt kvar. Jag har varit på en del kvinnojourer där man har efterlyst just skyddat boende. Man har väldigt dåliga resurser, inte minst när det gäller att ta hand om de akuta hoten. Detta är en stor fråga. Jag begär inte att statsrådet eller interpellanterna ska ha ett färdigt svar. Men jag tycker att det är viktigt att man uppmärksammar att det skyddade boendet är ett stort problem för många kvinnojourer, ideella eller via socialtjänsten. Man vet inte var man ska placera dem över natten. Jag skulle i anslutning till frågan om hur den långsiktiga finansieringen sker vilja säga att jag tycker att det är bra att det här utreds till den 30 juni 2014. Men enligt mitt sätt att se är, av de här grupperna, fullmäktigeförsamlingarna den nyckelgrupp som behöver mer stimulans när det gäller att se till de verkliga behoven. Eftersom det här våldet inte känner några kommungränser tror jag för min del att om det funnits en ordning där man fick ett riktat statligt stimulansbidrag beroende på hur mycket pengar man anslår i kommunfullmäktige så skulle det vara en stimulans. Om det sedan ska vara 50-50, 60-40 eller 70-30 kan diskuteras. Jag tror dock att det behövs någon stimulans för att öka den kommunala medfinansieringen av kvinnojourerna.

Fru talman! Så sent som i måndags besökte jag tillsammans med jämställdhetsministern Nationellt centrum för kvinnofrid i Uppsala. Även där har dessa frågor om kvinnojourer, hedersvåld och mäns våld mot kvinnor och så vidare uppmärksammats. Det stora problemet, förutom det som Gustav Fridolin, Amineh Kakabaveh och även Gunnar Andrén tar upp, är att det saknas bostäder och mycket annat när det är dags för dem som har placerats i skyddade boenden att ta plats i samhället igen. Jag tror att detta inte bara är en fråga för regeringen. Regeringen har gjort mycket. Jag vet att det statliga stödet har tiodubblats från 2006 till 2013. Men det är inte där skon klämmer. Precis som Gunnar Andrén också tar upp när det gäller den kommunala delen av själva ansvaret tror jag att det behövs ett samarbete över partigränserna. Vi måste alla tillsammans jobba för de här frågorna. Det är oerhört viktiga frågor som vi tyvärr många gånger inte har haft fokus på. Nu är det upp till regeringen och statsrådet att vidta ytterligare åtgärder för att stärka de allra svagaste grupperna i samhället.
Fru talman! Tack för det stora engagemang som visas för denna viktiga fråga i kammaren här och nu! Låt mig säga att jag bara kan hålla med om väldigt mycket som sagts från talarstolen om kvinnojourernas viktiga betydelse i sammanhanget men också om att det ibland marginaliseras i en fullmäktigedebatt till att bli en icke-fråga. Där har alla vi som är kommunpolitiker och har varit kommunpolitiker ett ansvar att se till att bära deras röster som kanske inte har en ingång i de beslutande församlingarna. I min egen fullmäktigeförsamling i min lilla kommun tog vi dit kvinnojouren och lät dem berätta i samband med ett fullmäktigesammanträde för att öka kunskapen. Jag tror att det finns en bristande kunskap om mäns våld mot kvinnor, hur utbrett detta samhällsfenomen fortfarande är och hur stort vårt ansvar är att via socialtjänsten faktiskt bekämpa det. Regeringen kan göra en del. Vi kan ta fram lagstiftning, och vi kan framför allt stimulera forskning och metodutveckling och förse alla de aktörer som finns på området med bra metoder som vi vet är framgångsrika och kan vara till hjälp för kvinnorna och inte minst deras barn. Här återstår väldigt mycket att göra. Regeringen har gjort en enormt stor satsning på det här området, men vi är långt ifrån framme - låt mig säga det. Vi är bara i början av den här resan, men när vi ska ta vidare steg är det otroligt viktigt att vi har kunskapsunderlag att besluta utifrån. Därför måste man ha respekt för och avvakta det kartläggningsarbete som Carin Götblad som regeringens samordnare nu gör och som kommer att resultera i ett antal förslag framöver. Hennes uppdrag går ju ut på att titta på hur ytterligare stöd till kommunerna och frivilligorganisationerna kan se ut. Jag kan inte se någonting annat än att båda parter fortsatt måste bära ansvaret, och ju närmare vi kan samarbeta med varandra desto bättre kan det vara för kvinnorna och för deras barn. Därför förväntar jag mig mycket av Carin Götblads arbete, och därför är det inte heller möjligt att i dag säga vad regeringen kommer att lägga fram för förslag. Vi har aviserat att vi naturligtvis kommer att lyssna på vår samordnare. Vi kommer att ta det som utgångspunkt för ytterligare förslag. I dag finns det dock ingen möjlighet att gå in på det, och det tror jag att ni har stor förståelse för. Civilsamhället har en enormt stor betydelse, och jag ser det alltmer. Vi kan ta fram hur mycket lagstiftning som helst, men tas det inte om hand vare sig av myndigheter eller av andra med insikten om att samhället är mycket starkare än staten, då kommer vi ingenstans. De som bär samhället är inte i första hand staten, utan det är alla de här civilorganisationerna, de som har örat mot marken, de som lyssnar av behov mycket tidigare. Ofta är det de som identifierar nya trender i samhället och gör en omvärldsanalys som vi i ett senare skede kan göra och då komma in med stöd och hjälp för att stötta upp organisationerna. Så har kvinnojourerna vuxit fram. De har sett ett behov som staten, kommunerna, inte sett från början. Därför är jag så ofantligt glad över att den här regeringen faktiskt har uppvärderat det civila samhället. Vi har skrivit en överenskommelse. Vi har lagt in 10,9 miljarder i stöd till civilsamhällets organisationer, och utgångspunkten är naturligtvis att vi vet att vi inte får ett gott och tryggt samhälle om vi inte har många människors delaktighet i att ta ansvar, inte bara för sig själva utan också för andra. När det gäller bidragsgivning hör jag att ni tycker att det har skett en negativ förändring. Förändringen av statsbidraget, eller egentligen de särskilda utvecklingsmedlen, och möjligheten att kunna söka direkt var på organisationernas egen begäran. Ni säger att någonting annat har skett med det under tidens gång, och det är naturligtvis sådant som jag hoppas kunna få en kartläggning av.
Fru talman! Tack statsrådet och tack alla som har deltagit i debatten! Låt mig till varje ord instämma i Maria Larssons hyllning av alla människor som ställer upp både för andra och för varandra genom de insatser som görs i det svenska folkrörelse och föreningslivet och civilsamhället. Det är just på grund av det som vi oroas så när vi ser kvinnojourer som tvingas säga upp sina lokaler, lämna och lägga ned och när vi hör kvinnojourer berätta om känslan av att behöva neka en kvinna eller en tjej som behöver stöd det stöd hon behöver. Det kan vara för att man saknar tillgång till det som behövs - ett jourboende eller boende efter jourboendet - eller för att man helt enkelt inte ens har resurserna att gå vidare när kvinnan knackar på dörren. Det är det som kvinno och tjejjourerna nu vittnar om. Det är där denna del av civilsamhället till stor del står. Jag förstår att vi inte kommer att få svar på vilka regler som kommer fram, men jag skulle ändå vilja komma med en vädjan till regeringen. Visst har det varit engagemang i den här debatten, men det är ändå ingenting mot det engagemang som finns på kvinnojourerna runt om i landet där människor faktiskt ställer upp för sina medmänniskor. Försvåra inte det engagemanget genom regelförändringar som gör att man tvingas in i en byråkratisk ram där man ständigt får ägna sig åt att söka projektmedel för någonting som inte är projekt utan stadigvarande verksamhet som måste finnas där för att ställa upp för människor! Se till att regler om till exempel samarbete inte får de konsekvenser som det har fått, det vill säga att man inte får del av medlen när samarbetet inte finns där. Det finns kvinnor i dag som söker sig till kvinnojourerna just därför att de inte är en del av socialtjänsten eller staten. Det måste vi värna om.
Fru talman! Tack Maria Larsson, Gustav Fridolin och allesammans! Det är en jätteviktig debatt. Vi har fått de här signalerna från kvinnojourerna, från deras ledning och från de kvinnor som dagligen jobbar med att stödja våldsutsatta. De tycker att det är helt obegripligt att ställa samma krav på tjejjourer och kvinnojourer som på socialtjänsten, och detta regelverk har tyvärr haft negativa konsekvenser för flera jourer. Därför kvarstår frågan: Hur gör man nu? Det är klart att vi förstår att det finns en samordnare, vilket är väldigt viktigt. Regeringen har tillsatt Carin Götblad och det finns många förväntningar på detta, men jag tror inte att den utredningen tillsattes just för att detta regelverk har förändrats. Det finns jättemycket annat man måste utreda när det gäller mäns våld mot kvinnor, hur stödet kommer fram och hur man ska göra för att förebygga. Det är viktiga frågor, men för att man också ska kunna tillgodogöra sig samordnarens arbete behövs faktiskt den ekonomiska finansiering som säkerställer och garanterar ett kvalitativt arbete. Det är på väg att hotas nu därför att man lägger ned kvinnojourer. De är oroliga. Jag har tagit emot gråtande kvinnor som jobbar med detta. De säger: Vad ska vi göra, Amine? Vi är inte socialtjänst och heller inte socialarbetare. Vi har erfarenhet av att stödja och vi samverkar, men vi behöver stöd. Jag hoppas att man ser till att finansieringen garanteras.

Fru talman! Det är oerhört viktigt med långsiktighet när det gäller finansiering av kvinnojourerna. Jag tror att statsrådet nu helt enkelt har sagt att hon kommer att göra vad hon och regeringen kan för att man på så sätt ska åstadkomma förbättringar för den grupp i samhället som är utsatt. Samtidigt har regeringen satsat på det civila samhället. Det är oerhört viktigt. Långsiktighet i finansieringen är en viktig fråga, men det är en del av mycket annat som måste fungera. Det gäller ju samordning med socialtjänsten. Det gäller samordning på bostadsområdet. Det gäller samordning bland grupperna i det civila samhället. Den här frågan är egentligen mycket komplex. Det är långtifrån att vi kan hitta en lösning redan i dag, men låt oss förstärka de förbättringar som har gjorts under de senare åren och rätta till de brister som finns.
Fru talman! Återigen: Kommunerna är huvudansvariga för att medborgarna får sina behov tillgodosedda. Jag har inte hört någon av er säga att staten borde ta över den här verksamheten helt och hållet. Men när ni talar om finansiering låter det nästan så ändå. Låt mig då tydliggöra en gång till att kommunerna måste ta sitt ansvar. De har beskattningsrätt. Från statens sida bidrar vi till att stärka både kommunernas och kvinnojourernas arbete. Men en total statlig finansiering av kvinnojourerna uppfattar jag inte att ni har efterlyst, bara så att vi klarar ut det. Det staten bidrar med, där vi har ökat våra insatser, handlar om ett statsbidrag som går direkt till ideella organisationer. Det är öronmärkta pengar till kvinnojourerna. De har ökat med 10 miljoner kronor per år sedan 2007. De fördelas via jämställdhetsanslaget. Där kan kvinnojourerna söka pengar direkt. Därtill har vi de särskilda utvecklingsmedlen på 109 miljoner kronor som vi också har ökat i storlek. Dessa har kommunerna tidigare sökt därför att de har huvudansvaret. Sedan har de fördelat vidare, i många fall till kvinnojourer. Där har vi fått önskemål från kvinnojourerna om att de har velat kunna söka direkt. Det har vi efterkommit med en regelförändring. Därför kan de i dag söka en del av de här pengarna direkt från Socialstyrelsen, som är den som fördelar medlen. Nu säger ni att den här regelförändringen inte har varit av godo. Då får vi naturligtvis titta på det. Det var från början ett önskemål från kvinnojourerna själva att kunna ha det på det här viset. Dessutom finns det medel som länsstyrelserna fördelar till samordning av kvinnofrid, till hedersrelaterat våld och så vidare. Brottsofferjourerna har också pengar som delvis går till kvinnojoursverksamhet. Den kartläggning som jag har fått i handen, och som var väldigt informativ, ställer barnen i centrum. 2 700 barn är medföljande till en kvinnojour. Jag bekymrar mig en hel del över de barn som under lång tid vistas på kvinnojourer och vad som händer med deras skolgång. Det är också ett problem som vi måste ta oss an, tillika våldet mot kvinnor. Tack så mycket för en bra debatt! Vi är många som är engagerade i de här frågorna, och vi vill ha samma engagemang ute i kommunerna också.